Herr talman! Jag konstaterar att Ian Wachtmeister inte har haft tillfälle att läsa Ny Demokratis egna motioner, och jag kan förstå det -- jag vet att det är många motioner att läsa under den allmänna motionstiden. Men faktum är att John Bouvin, en av de personer som har skrivit under den s.k. partimotionen, som också Ian Wachtmeister har signerat, har skrivit under även ett par andra motioner. Man får väl ändå anta att en förnuftig person som tillåts skriva under partimotionen också anses förnuftig och klok i andra sammanhang. Denne Bouvin har tillsammans med en annan ledamot begärt folkomröstning. Det är bra att Ian Wachtmeister tar avstånd från det. Men han har dessutom i en särskild motion, fristående från förslaget om folkomröstningen, föreslagit att man skall begränsa invandringen under ett eller flera år till ett absolut minimum. Det var inte fråga om någon tillfällighet, utan ''under ett eller flera år till ett absolut minimum''. Min fråga är om Ian Wachtmeister delar den uppfattningen eller inte. Så ställde Ian Wachtmeister den något underliga frågan: Är invandringsproblemen folkets eller regeringens fel? Det är väl vare sig folkets eller regeringens fel att det uppstår problem. Att det kommer flyktingar till Sverige beror ju, som jag sade förut, på att det finns problem i andra länder. Det beror på att människor lever i diktaturer och att det rasar krig på många håll i världen. Det är därför de här människorna kommer hit. De har kommit från Latinamerika, från Mellanöstern och på senare tid från det gamla Jugoslavien -- det är Kosovoalbaner och andra som har kommit hit därför att det där råder oro; de är rädda om sitt eget skinn, om sina familjer, om sina barn. Det är därför de kommer hit och ber att vi skall ge dem en ny livschans. Att det sedan kan uppstå problem är självklart, och det är ingen som har blundat för dem. Allt det här talet om att vi har lagt locket på är bara snack. Vi har fört den här debatten i många år, långt innan Ian Wachtmeister började sin politiska karriär, och vi kommer att fortsätta att föra den debatten. Men då är det naturligtvis vår skyldighet som politiker, oavsett om vi sitter i regeringen eller tillhör oppositionen, att försöka förklara för de människor som ännu inte vet det, varför flyktingar kommer hit och vilka problem flyktingar stöter på. Men det är naturligtvis också vår uppgift att förklara för invandrare och flyktingar vilka regler, vilka normer, vilka värderingar som gäller i Sverige, för att underlätta deras anpassning till det svenska samhället. Men jag tycker inte att det är den rollen som Ian Wachtmeister försöker kreera. Med försåtliga antydningar uppmuntrar han och många andra personer från Ny Demokrati i stället de flyktingfientliga stämningar som finns. På den punkten vill jag ge Pierre Schori och Georg Andersson alldeles rätt, om det var det de hade skrivit. Om jag skulle emigrera till Nya Zeeland skulle jag försöka lära mig att tala engelska, vilket jag tror att man huvudsakligen gör där. Men samtidigt skulle jag tycka att det vore ganska trevligt att hålla kontakt med mitt gamla land, och framför allt skulle jag se till att mina barn fick chans att läsa svenska så att de kunde läsa svenska författare och tala med sin farmor och farfar, sin mormor och morfar och mycket annat som de kan ha glädje av. Och det tycker jag också att vi skall unna de invandrarbarn som kommer till Sverige.
Herr talman! Vi unnar också invandrare i Sverige att tala sina språk. Frågan gällde, om vi skulle använda skattebetalarnas pengar, som inte räcker till komvux och allt möjligt annat, till det och värna just det. Det som har sagts om våra partimotioner och andra motioner har jag redan besvarat -- jag tänker inte göra det en gång till. De försåtliga antydningarna och angreppen på oss är häpnadsväckande. Bengt Westerberg upprepar alltså det som tidigare Schori, han själv och Georg Andersson givit uttryck för. Bengt Westerberg anser att det finns en likhet mellan nynazismen i Tyskland och Ny Demokrati i Sverige -- det lät han nämligen påskina i sina vänliga välkomstord här i riksdagen när riksdagen öppnade i höstas. Jag måste då ställa frågan till honom direkt, om han vidhåller detta, och jag vill ha svar på den. Jag tycker det är ett groteskt påstående. Sedan tycker jag att man skall ta fram de siffror som finns och inte dölja dem bakom en massa fraser. Det är det som ligger i vårt förslag: Plocka fram statistiken! Vi vet att vi från 1989 till 1991 tagit emot 150 000 flyktingar i Sverige. Det sägs aldrig. Varför sägs inte det? 10 000 av dem var FN Tala om sådant här! Sopa det inte under mattan! Diskutera det öppet! Då väcks också folks förtroende. Då behöver man inga folkomröstningar. Då kommer man fram till en politik som alla kan stå för. Vi är med på en sådan vettig politik. Vi är inte skenheliga. Vi inser att det här är ett problem därför att väljare i Sverige har sagt att det är ett problem.

Herr talman! Jag vet mig inte ha dragit några paralleller mellan nynazisterna i Tyskland och Ny Demokrati. Det enda jag har sagt -- och där tycker jag att jag står på mycket fast grund -- är att det inom Ny Demokrati finns mycket invandrarfientliga stämningar. Det är uppseendeväckande när partiets partiledare i riksdagen på en direkt fråga inte kan svara om han anser att invandringen skall begränsas till ett absolut minimum under ett eller flera år utan säger att han redan har kommenterat detta, vilket han inte har gjort. Jag tycker att Ian Wachtmeister missförstår sin roll såsom svensk parlamentariker, när han tror att det viktigaste är att tala om att för många invandrare och flyktingar kommer till Sverige i stället för att ge sig ut på fältet och förklara för dem som till äventyrs inte riktigt har förstått varför människor kommit hit. Han bör förklara att det är bakgrunden i flyktingarnas hemländer som gör att de kommer hit, att dessa människor är helt inställda på att göra en bra insats i sitt nya hemland och att alla invandrare som har kommit hit också gör det. Varför inte ta ett annat grepp, som jag försökte ta när vi uppträdde tillsammans på Skansen häromdagen: Förklara för människor att vi faktiskt är invandrare allihop, fast några kom hit för 8 000-- 9 000 år sedan. De har ättlingar som har glömt bort att deras förfäder var invandrare. Vi sitter alla i samma båt. Det borde vara självklart för oss som har funnits här länge och som haft förmånen -- jag vill verkligen understryka att det är en förmån -- att växa upp i detta fredliga och välmående Sverige att hjälpa människor som har kommit hit såsom flyktingar. Jag hoppas att Ian Wachtmeister innan denna mandatperiod har gått kan ta sig samman och ställa upp på den rätta sidan och inte fortsätta att uppmuntra invandrarfienliga krafter.

Herr talman! Det råder i regeringen ingen oenighet om att religionsfrihet är en viktig princip och att man i skolan skall undervisa om olika religioner. Jag tycker att det är ganska självklart att den kristna etiken och de kristna värdena spelar en viktig roll i vårt samhälle. Sverige har varit ett kristet land under lång tid. Även vi som inte själva bekänner oss till kristendomen har självfallet blivit påverkade av detta. Vi har lärt oss en del om kristendomen i skolan. Det finns i kristendomen levnadsregler som är viktiga även för Lars Werner och mig och en del andra personer som inte själva är bekännande kristna. Det är ganska rimligt att man i skolan berättar om detta. I direktiven till läroplanskommittén står det nu inte, om jag minns rätt, riktigt så som Lars Werner sade, utan det betonas att det är kristen etik och humanistiska värden som man skall ta hänsyn till. Det får väl anses täcka mycket av den kristna tradition som jag tycker att det är rimligt att man undervisar om i den svenska skolan. Lars Werner frågade om finansieringen av handikappreformerna. Vi har i den nuvarande budgeten föreslagit en lång rad av besparingar. De kommer att blomma ut fullt ut nästa år. Karensdagarna är ett exempel och förändringen av arbetsskadeförsäkringen ett annat. Det finns många fler sådana exempel. Handikappreformen, som vi aviserar, är finansierad flera gånger om. Pengarna skall räcka till mer än så. De skall räcka till att minska budgetunderskottet samt till andra angelägna reformer. Finansieringen är i praktiken redovisad redan i den budget som vi har lagt fram. Mer precist får vi återkomma till detta, när vi lägger fram budgeten för 1993.

Herr talman! Om igen vill jag säga följande om finansieringen av handikappreformen. Vi liksom övriga partier fick en fråga från handikappförbunden, HCK, inför valet. Vi svarade att vi tyckte att det var lämpligt att finansiera detta exempelvis genom att ta bort skattereduktionen för medlemsavgifter i fack och arbetsgivarföreningar men att vi självfallet var öppna för att diskutera annan finansiering. Vi ville inte i något tänkbart parlamentariskt läge fälla reformen på grundval av oenighet om finansieringen. Men det kändes ändå angeläget att vi, samtidigt som vi sade jag till handikappreformen, vågade lyfta fram en besparing som också gav en del motstånd och en del fiender. Vi har tidigare sett många exempel på att man har vägrat diskutera finansieringen av stora reformer. Därför har de hela tiden skjutits på framtiden. Ett illustrativt exempel är vårdbidraget. Ingvar Carlsson bekräftade nyss att socialdemokraterna inte har genomfört det, därför att socialdemokraterna inte har sett några möjligheter över huvud taget till omprioriteringar i de statliga budgetarna under de senaste sex åren. Det är klart att ingenting händer på reformsidan om man inte är beredd att omprioritera och om det dessutom är besvärliga ekonomiska tider. Men självfallet har vi varit öppna för att diskutera andra nedskärningar. Och nu föreslår regeringen en lång rad olika nedskärningar som skapar det nödvändiga resursutrymmet för att denna reform skall kunna genomföras. Det tycker jag är bra, och jag hoppas att vi får ett brett stöd för detta här i kammaren. Sedan ställde Lars Werner en konkret fråga om möjligheterna att hjälpa utvecklingsstörda med ytterligare projekt. I grunden är jag mycket positiv. Den kampanj som de har bedrivit för att värva kompisar har fått finansiellt stöd från allmänna arvsfonden, och det är de resurser som vi förfogar över. Vi ger FUB och andra handikapporganisationer mycket hjälp den vägen. Och jag skall gärna säga att även tidigare regeringar har gjort det. Om det kommer in förslag från FUB om att driva kampanjer riktade till föreningslivet eller näringslivet, kommer vi självfallet att pröva också dessa förslag i positiv anda.

Herr talman! Att slå vakt om det egna -- om traditioner och kultur, sitt arv -- är mänskligt och naturligt. Men att slå vakt om det som står oss nära får aldrig innebära skygglappar mot omvärlden eller bli till fientlighet mot andra männniskor, vilket har berörts här i debatten. När så sker kan det ofta bero på inskränkthet, brist på perspektiv eller på rädsla. I värsta fall beror det på värderingen att människor har olika värde. De rasister som begår våldshandlingar är kriminiella, fega och ynkliga. Vi fördömer och avskyr deras gärningar. I olika behandling och olika värdering av människor finns det alltid en grogrund för våld. Därför är den rasism som vi känner från historien blodsdränkt. Därför är rasism i grunden en våldsideologi. Därför är den omänsklig, måste fördömas och isoleras -- även genom lag när så är möjligt. Nu delar vi alla ansvaret att tända eldar -- eldar som varnar, eldar som väcker; kunskap, engagemang och inlevelseförmåga. Nu gäller det medmänniskors värde, rättigheter, trygghet -- och liv. Nu gäller det att sätta gränser som visar att vi bryr oss om. Centern står för bärkraftig och uthållig tillväxt. Det gäller att ta till vara hela landets kapacitet och att göra investeringar som håller också på sikt -- både ekonomiskt och ekologiskt. Det gäller att hushålla -- att rätta munnen efter matsäcken och att inte leva över sina tillgångar. Det är sund ekonomi. Det var centerns besked före valet, och det är den politik som vi medverkar till i regeringsställning. Det är också centern som, i valrörelse, regeringsförhandlingar och regeringsarbete, driver kravet på rättvis fördelning, men det är självklart att det måste finnas något att fördela: sänkt moms på det för dagen nödvändiga -- maten, resorna till och från jobbet, boendet. Nu är detta ett faktum. Principen om enhetlig moms är bruten. Centerns argument för denna politik är ideologiska: Alla måste vara delaktiga -- både i skattesänkningarna, som ger mer kvar i den egna plånboken, och i ansvaret för att skapa balans i landets ekonomi. Alla måste veta att alla behövs när landets ekonomi skall bringas i balans. Alla måste kunna leva på sin lön. Därför är rättvis fördelning en nyckel till en ekonomisk politik, där vi alla är beredda att respektera strama tyglar och har förståelse för nödvändig förnyelse, även när den innebär åtstramning och nedskärning i välfärdssystemet. Centerrörelsen kan aldrig någonsin acceptera arbetslöshet som ett medel i den ekonomiska politiken. Och där ligger också en viktig motivering till att man måste ägna sig åt omprioriteringar, nämligen för att frigöra de resurser som behövs för att bekämpa arbetslösheten. Arbetet är en del av människans värdighet. Arbetslösheten medför alltid kostnader -- i form av resursslöseri, mänskligt lidande och kronor och ören för samhället. Vi har nu det svåraste konjunktur och arbetsmarknadsläget sedan 1930-talets depressionsår. Det kräver att arbetsmarknadspolitiken får de medel som kan användas effektivt. Det kräver sänkning av arbetsgivaravgifter för fler branscher och verksamheter i de mest utsatta regionerna i vårt land, vilket regeringen har föreslagit. Nu förbereds också en proposition för att ge ungdomar arbete. Vi kan aldrig tillåta att ungdomarna stängs ute i kylan, lämnas i långtidsarbetslöshet och socialbidragsberoende. Det är arbetslinjen som skall gälla. Den måste sätta sin prägel också på bostads och byggpolitiken. Nu, när åtgärder uppenbart är nödvändiga, är det god ekonomi att investera i vägar och järnvägar och att tidigarelägga ofrånkomliga om och tillbyggnader. För att nu snabbt få fram investeringar med sysselsättningseffekt, måste mindre och väl spridda projekt prioriteras. De stora projekten har en benägenhet att aldrig bli färdiga i tid. Den inriktningen ger jobb till anläggningsarbetare, entreprenörer och mindre företag med outnyttjad maskinpark och outnyttjade fordon. Politikernas uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare. Vi i centerrörelsen vill göra alla till samhällsbyggare. Det är en del av vår decentraliseringsideologi. Kampen för de många människornas delaktighet i samhället måste fortsätta. Det kräver decentralisering. Det kräver förnyelse och fördjupning av demokratin. Folkstyret måste stärkas, bl.a. genom att rollen för politiker renodlas. Vi politiker skall ge uttryck för människors visioner, idéer och krav på ett bättre samhälle. Vi skall vara människornas företrädare och forma färdriktningen och spelreglerna. Alla medborgare skall veta att bra barnomsorg och bra vård, äldreomsorg och fullgott stöd för handikappade finns att tillgå, men att tjänsterna skall kunna tillhandahållas även utanför den offentliga verksamheten. Vi i centern välkomnar både kooperativa och enskilda initiativ. Den förnyelsen är på väg, framdriven av människors behov och av människor i samverkan, och den nya regeringen öppnar nya möjligheter. Nu förbereds, helt enligt regeringsförklaringen, förslag om vårdnadsbidrag till småbarnsfamiljerna. Det kan bli en vägvisare till förnyelse av fler gemensamma offentliga verksamheter. Dessutom ger arbetet med ett nytt pensionssystem förhoppningar om högre grundpension, lika för alla, dvs. ökad grundtrygghet.

Så är det inte. Ansvaret är omedelbart, annars ökar vi bara miljöskulden. Men vi måste tillägna oss ett nytt sätt att hantera miljöansvaret. Tiden är förbi då miljöpolitik främst var att reagera och reparera i efterhand. Vi måste förebygga miljöskador. I planering och vid beslut måste miljökonsekvenserna bedömas och vara utslagsgivande. Det är bl.a. därför som jag med ett sådant eftertryck har reagerat när det plötsligt har lagts fram utredningar som totalt saknar denna del och som dessutom ingick i direktiven. Jag tänker återigen på den Hjalmarssonska utredningen. Varje verksamhet och varje vara måste kunna fungera i samklang med naturen -- det är målet. Det är fråga om ett systemskifte -- i ordets rätta bemärkelse. Vi måste ställa krav på att de råvaror som sätts in i produktionsprocesserna kommer från naturens kretslopp och kan återföras dit. Det fordrar en ny avfallspolitik, där ansvaret för detta med att bekosta avfallshanteringen läggs redan i de första leden i produktionskedjan -- en politik som ger ekonomiska incitament att välja ren produktion. Energianvändningen måste anpassas till miljön. Vi måste välja energiformer som så att säga flödar och förnyas. En långsiktigt hållbar utveckling förutsätter att vi utgår från vad naturen kan bära. Nu måste vi börja bygga kretsloppssamhället. Det internationella miljöarbetet blir allt viktigare. Sverige har en stor roll. Men det gäller bara om vi är beredda att gå före -- att ta till vara våra fördelar, vår kunskaps och utbildningsnivå, forskarsamhället, de många tekniskt avancerade företagen och våra stora förnybara resurser -- och bara om vi är beredda att visa solidaritet. Vi måste vara beredda att använda marknaden. Det förutsätter rätt pris på miljön och välinformerade konsumenter som väljer miljövänligt. Därmed kan byråkratin minska och lagarna bli effektivare. Ekologisk balans är en förutsättning för en långsiktigt bärkraftig och uthållig tillväxt. Men miljön är så mycket mer. Den kan bli drivkraften för ekonomin. Miljövärden kan aldrig vara en belastning -- att samla på sig en miljöskuld är däremot en belastning. När Japan nu anammar den här linjen bör också vi kunna göra det. En bra miljö är en positiv konkurrensfaktor. Men vi kan inte begära att de fattiga länderna skall prioritera miljö framför mat för dagen -- så långt är det riktigt. Därför måste Sverige liksom andra rika länder vara pådrivande beträffande solidariskt samarbete. Jag tänker då på bl.a. Riokonferensen i år och på den Östersjökonferens som äger rum i början av april och som syftar till att skärpa också miljöpolitiken i Europa. Den 21 februari t.ex. blir det ju i miljövårdsberedningens regi en stor utfrågning om EG, EES-avtal och miljöpolitiken. Det nordiska samarbetet förnyas och fördjupas. I ett öppet och demokratiskt Europa är det viktigt att vi i Norden lägger ner kraft och koncentrerar oss på de områden som ger den nordiska länderkretsen dess särprägel. Det gäller kultursamarbetet. Det gäller välfärdspolitiken, arbetsmarknadspolitiken och jämställdheten. Det gäller inte minst en politik för regional balans -- något som är helt avgörande för nordiska länder med vidsträckta geografiska områden som är glesare befolkade än centrala och södra Europa, men som har samma behov av att kunna hävda sig på en alltmer integrerad Centerns vision är ett Europa utan nya barriärer -- med respekt för olika länders olika val av former för samverkan med grannländer och grannekonomier. Ingen skall kunna tvivla beträffande grunden för den svenska säkerhetspolitiken, som ligger fast -- alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Ur den synvinkeln är det bra med tre alliansfria stater -- Österrike, Finland och Sverige -- som samtidigt förhandlar om förutsättningarna för EG medlemskap. Därtill kan Finland och Sverige gemensamt tydliggöra sina regionala förutsättningar och krav. De regionala hänsynen inom EG måste få nya, kompletterade kriterier. Det är ett krav vid finska och svenska EG förhandlingar. I Sverige skall medlemskapsfrågan slutligt avgöras av svenska folket -- efter en demokratiskt anständig beslutsprocess. Den började dåligt som en fotnot i ett krispaket, som ett sätt att blidka marknaden. Låt oss hoppas att den slutar bättre, i en tydlig och avgörande folkomröstning efter en ordentlig utbildnings och studieperiod. Demokratin får inte slarvas bort.

Herr talman! Först och främst vill jag säga att jag inte på något sätt betvivlar Olof Johanssons miljöpatos. Det är säkert rätt att ha en miljöprofil, och vi behöver alla ha en sådan. Men är det då inte ett väldigt bra förslag att alla pengar läggs där de verkligen ger effekt, dvs. att de läggs på insatser på andra sidan av Östersjön? Att det samtidigt ger jobb här i Sverige och innebär ett bättre liv för alla är väl inte att beklaga. Vi här har nått ganska långt. Låt oss därför göra någonting där! Det lär krävas 40 miljarder kronor i investeringar om Östersjön skall rensas. Det räcker inte att vi vidtar åtgärder här. Vi måste hjälpa till på andra håll också. Det gäller stora frågor, framtidsfrågor. Det är viktigt att vi ser till den bild man har av oss ute i världen och att vi förstår vad det egentligen är som vi skall göra och vad vi kan göra. Verkligheten har kommit inpå knutarna för Sveriges del. De stora frågorna i dag gäller svält, stora folkvandringar, befolkningsexplosioner osv. Låt mig sedan ställa ytterligare två frågor. Den ena frågan handlar om självplågeriet i ert skatteprogram. Centern är egentligen emot turistmomsen. Det har vi lyckats förstå. Men varför är man då för energiskatt och höga miljöavgifter? Man bör kunna inse att sådant enbart leder till att produktionen flyttar utomlands, till att vi får köpa produkter utomlands som är tillverkade utan fördyrande pålagor och skatter. Hur många jobb vill centern alltså offra för att verka ''grön''? Nästa fråga: Tycker Olof Johansson att det är rimligt att diskutera ett utnyttjande av löntagarfonderna där man dels skapar ett spritt ägande över hela landet -- det handlar alltså om privatisering --, dels kan använda dem till aktiv och påtaglig hjälp till småföretag? Jag tänker då på nya företag, företag på centralorter och, inte minst, företag i glesbygder men också på nya spännande projekt. Eller är ni i centern fixerade vid en fyra år gammal gemensam partimotion med bonussparande, universitetsstiftelser och vad det nu kan vara?

Herr talman! Det är litet svårt att förstå det resonemang som Ian Wachtmeister ständigt återkommer till. Till varje pris, även till ett högt miljöpris, vill han sätta upp en motsättning mellan den fattiga världen och våra grannar runt En poäng med den nya regeringens politik är ju att vi har försökt att få bort den här motsättningen. Vi är medvetna om att miljöarbetet är globalt. Konsekvenserna är i hög grad gemensamma, även om de kan upplevas vara hårdare på en del håll än på andra. Frigörelsen i Öst och Centraleuropa har gett oss en chans som vi inte har haft under hela efterkrigstiden. Äntligen har det blivit möjligt att få stopp på den exploatering av människor och natur som sker i nämnda del av världen och att bistå efter vår förmåga. Det är en självklarhet att vi skall hjälpa till. I den delen borde det inte finnas några motsättningar. Men jag kan inte förstå varför det skall behöva gå ut över de stackars bönder i t.ex. Kenya som får hjälp av SIDA när det gäller markvårdsprojekt. Förra veckan var jag på besök där nere. Jag kan bara förmedla en ögonblicksbild: 240 bönder äger 200 hektar. Man kämpar för livet för att hindra att allt flyter bort i samband med ösregn. Skall vi sätta upp en motsättning mellan å ena sidan insatser som är betydelsefulla, ja, avgörande, för människors överlevnad i ett fattigt land i Afrika och å andra sidan insatser för våra grannar i Östersjöstaterna? Jag förstår inte ett sådant resonemang. Det som Ian Wachtmeister kallar för självplågeriet gäller en helt annan sak. Det är en fråga om att ta ansvar. Vi är i regeringen helt överens om att stora anläggningar och projekt skall miljöprövas. Samma sak gäller i fortsättningen för stora och avgörande politiska beslut, för skatteförändringar. I den utredning som åsyftas, den Hjalmarssonska, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen, har detta inte skett. Det stämmer alltså inte. Det stämmer inte med regeringsförklaringen och det stämmer inte med varje vettig miljöpolitik. Det har jag påtalat. Jag har lyckats. Jag har fått i gång debatten. Nu är det ingen som tvekar, inte heller utredaren. Utredaren har själv tagit fasta på den kritik jag har framfört.
Herr talman! Jag talade inte om Kenya. Det hoppas jag att de flesta övriga förstod. Detta handlar inte om den fattiga världen. Jag talade om Sverige. Jag talade om Sveriges möjligheter. Jag talade om den fantastiska värld som nu finns alldeles inpå oss, där vi kan vara med och skapa någonting. I det läget måste vi prioritera, alltså säga vilka åtgärder som är viktigast vid användningen av skattebetalarnas pengar. Vi kan inte bara säga att vi gör allting, vi hjälper alla. Vi måste bestämma oss för en ordning. Det vi säger är att man skall satsa pengarna där de gör den största effekten. Om åtgärder ger hundra gånger större miljöeffekt någon annanstans än i Sverige, skall man givetvis vidta dem någon annanstans. Det är det jag vill säga. Det ansvar som gör att Olof Johansson tycker att det är bra att ha miljöavgifter, energiskatter och allt möjligt handlar också om jobben. I dag talar vi mycket om arbetslöshet. I den energiintensiva industrin hotar man faktiskt med att det kan försvinna 10 000 jobb, om vi har för höga energiskatter. Då får vi inte vara så dumma att vi bara skjuter det ifrån oss och säger att de har fel. Där har vi en verklighet att ta itu med. Vi skall inte straffa oss själva. Skall vi göra någonting med svensk industri är det väl att hjälpa den och inte att försöka stjälpa den.

Herr talman! Låt mig återkomma till energiskatterna. Regeringen har redan vidtagit åtgärder. Vi har sänkt taket för nedsättning inom energiintensiv industri från 1,7 % till 1,2 % av försäljningsvärdet. Det har vi bl.a. gjort eftersom den finska devalveringen påverkade oss och av konkurrensskäl. Men av vilket skäl skall man försöka konstruera skattesystemet enbart utifrån konkurrensaspekten, när vi alla i dagligt tal, och i middagstal, talar vackert om att upprätthålla miljöambitionen? Varför inte försöka kombinera dessa saker? Jag anser att det är möjligt. Jag har ställt den frågan till en del intressenter. Jag utgår från att det kommer ett och annat svar så småningom, när de har tänkt igenom saken. Jag tycker att det är helt avgörande för Sveriges trovärdighet. Här har alltså EG sneglat på Sverige. Vi har åberopat i energiöverenskommelsen att vi har en med EFTA och EG gemensam klimatstrategi, om utplaning av koldioxidutsläpp fram till år 2000. Den skulle alltså inte gälla längre. Enligt min uppfattning är det den som gäller. Det är den som EG fortfarande kämpar med. Frågan är om de inom EG kommer att kunna ena sig i slutet av maj. Detta i sin tur avgör mycket av möjligheterna att över huvud taget nå några framgångar med en klimatkonvention i Rio två veckor därefter. Så ser sammanhangen ut. Se sammanhangen, Ian Wachtmeister! Sverige har anledning att visa vägen och visa att det är möjligt att hantera miljön på ett anständigt sätt, samtidigt som man värnar om konkurrenskraften. Det är anledningen till att jag debatterar detta område. Det är märkligt att det hänvisas så litet till Japan i det här sammanhanget. Det är ett av de mest konkurrenskraftiga länderna i världen, med de högsta energikostnaderna. Hur kan det komma sig att just Japan satsar så enormt på att miljön skall vara drivande i framtiden, att MITI lägger fram ett hundraårsprogram med detta syfte. Det vore bra om vi började lära oss någonting av vad energieffektivitet innebär, både för miljö och för konkurrenskraft. Japanerna har minsann en del att lära ut. Frågan om löntagarfonderna, som ställdes förut, får jag återkomma till.

Herr talman! Jag kan svara kort och rakt på Lars Werners fråga. Nej, det är inte centerpolitik. Men det är en nödvändig politik för att restaurera den svenska ekonomin. Gör man det inte på det här sättet, vet Lars Werner lika väl som jag att det alltid är de svagaste i samhället som drabbas. Det är t.ex. de som blir arbetslösa. Det är de utsatta regionerna. Den som inte har förstått sambandet mellan utgifter och inkomster i statsbudgeten kan jag förstå resonerar så enkelt som Lars Werner gör, lyfter fram den ena sidan, som om det vore av ond vilja man försöker skapa balans i statens affärer.

Det är att stoppa huvudet i sanden att inte inse att Sverige är en öppen och sårbar ekonomi beroende av omvärlden. Då måste man vara beredd att också skära i välfärden även när det gör ont för att inte hamna i ett ännu värre elände. Som jag redogjorde för tidigare i ett replikskifte med Ingvar Carlsson är inte fördelningspolitik så enkel att hantera och var inte heller det med den tidigare politiken. Effekterna, resultaten var egentligen förödande. Hela 80-talet innebar ökande klyftor i samhället och mer av spekulation, fel människor samlade på sig de stora förmögenheterna. Har inte Lars Werner dragit någon enda slutsats av hela 80-talets misstag? Vi visar konkret hur man måste göra även om det gör ont. Vi är beredda att ta ansvaret för det. Självfallet är inte det vår politik, utan vi vill bygga välfärden starkare. Men när man tar över en situation där saker och ting är i obalans krävs att man också är beredd att göra det obehagliga.

Herr talman! Just det, Lars Werner, det gäller att hålla uppe efterfrågan. Just den här månaden utbetalas ca 8 miljarder kronor. Vi har aldrig tvekat att fatta impopulära beslut. Den här gången var det helt rätt, som också Ingvar Carlsson sade. En av de få saker under 80-talet som man verkligen lyckades med var att dra in köpkraften under högkonjunkturen för att ha möjlighet att stimulera efterfrågan under lågkonjunkturen. Det är nu det. Det var centern med om i hög grad. För att fullfölja arbetslinjen krävs blod, svett och tårar. Trots detta är det mycket som det inte går att hejda på kort sikt. Jag tror att Lars Werner som är en tänkande person inser att man inte svänger den här tanken på fyra månader. Det är alltså en orättvis beskyllning när man försöker rikta en sådan kritik mot den nuvarande regeringen. Det är en långsiktig process som har gått fel under nästan hela 80-talet. Man har inte lyckats åstadkomma de strukturförändringar som borde ha gjorts tidigare, och man har dessutom fått ett negativt fördelningspolitiskt resultat på köpet. För att klara balansen i ekonomin och för att få fram de resurser som krävs för att upprätthålla arbetslinjen så långt det är möjligt i denna situation, att inte använda arbetslösheten som ett medel i den ekonomiska politiken, krävs naturligtvis omprioriteringar. Det krävs att man skär ner någon annanstans. Jag har svårt att se vad det är för grupper i samhället som är svagare än de som förlorar sina jobb, som slås ut från arbetsmarknaden. Är det någon som säger att vi inte skall skydda de grupperna i första hand, försöka skapa nya jobb, att återupprätta deras självkänsla och att inte slösa med mänskliga resurser och öka mänskligt lidande? Det är vad det handlar om nu. Eftersom vi har en öppen ekonomi, kan vi aldrig bortse från att där kapitalet får de mest attraktiva villkoren, dit går också kapitalet. Är det då konstigt att stora mängder av i Sverige hoparbetat kapital under 80-talet satsades i andra länder när de kunde ha skapat sysselsättning och investeringar här hemma? Är det något fel i det, Lars Werner?

Herr talman! Jag har många gånger erinrat mig en iskall januarinatt 1987. Min fru och jag hade varit i Jönköping och Gränna. Vi trodde förstås när vi sprang upp till lägenheten att det som vanligt skulle vara varmt och skönt, att pannan skulle ha arbetat och så att säga skickat runt värmande vatten i elementen som den brukar. Men det visade sig att pannan var så inställd att den inte klarade sin uppgift när det var så gränslöst kallt ute. Möblerna stod där de hade placerats, mattorna låg på plats, tavlorna hängde på sina krokar, men ingenting av inredningen kunde kompensera kylan, den råa atmosfären i lägenheten. Jag har tänkt på den här känslan, den där oväntade upplevelsen, åtskilliga gånger de senaste veckorna. I dag när vi byter åsikter om innehållet i budgetpropositionen handlar debatten naturligtvis om hur folkhemmet skall inredas materiellt, hur vi skall bevara standarden ute i våra städer och kommuner, hur vi skall få ekonomin att fungera och ge oss större resurser att fördela och berika tillvaron med. Men om vi inte får det goda klimatet, om vi förlorar värmen, omtanken, respekten, känslan för varandras värde och värdighet, hur skall vi då kunna glädja oss åt den materiella rikedomen? Jag hoppas verkligen att ingen enda får för sig att misstolka det jag säger och vända det till att jag skulle förringa det materiellt goda. Det är icke någon verklighetsflykt jag förespråkar. Det är blott och bart den insikt som vi alla torde ha men inte sällan frikopplar den politiska debatten ifrån, nämligen att tryggheten, glädjen, trivseln, det som berikar livet inte har någon absolut relation till vår materiella standard. Det är uppmuntrande att så många människor och organisationer i så många kommuner och sammanhang demonstrerar för solidaritet, för en människosyn som ger alla ett och samma värde, ett okränkbart värde. Samtidigt är det nära nog ofattbart att vi i vårt land, där kyrkor och samfund, där politiska partier och fackföreningar, där folkrörelser och organisationer verkat för demokratins värden i decennier skall behöva uppleva den absoluta nödvändigheten av demonstrationer mot människoförakt och främlingsfientlighet. Under de senaste veckorna har Elie Wiesels ord återigen fått aktualitet. Fredspristagaren har vid flera tillfällen sagt att det är likgiltigheten som är farligast. Jag har väldigt svårt för att se det rimliga i att nu försöka framstå som störst, bäst och vackrast, eller med andra ord: försöka partipolitisera debatten, när invandrar och flyktingfientliga stämningar gör sig gällande och när rädsla och ängslan breder ut sig. Kunde det inte vara på sin plats att vi alla som partier, som individer tog på oss ett ansvar för den svenska likgiltigheten? Är den typiskt svensk? Nej, det tror jag inte alls, men den finns förvisso i Sverige. Det finns kanske anledning att fundera över om den inte rent av har tilltagit i vårt land. Är det möjligen så, att en ensidigt omhuldad materialism, en övertro på statens möjligheter och resurser, ett ointresse för de små naturliga gemenskaperna, ett omhuldande av det kvantitativa och centraliserade kan skapa jordmån för just likgiltigheten? De frågorna måste få ställas. Har vi månne litet till mans gått omkring och inbillat oss att det blott och bart är staten som bildligt talat driver värmen runt i folkhemmet och ser till att trivseln existerar och tryggheten upplevs väl? Som om vi som individer, som människor, inte måste ta på oss den självklara uppgiften att skapa samhällsklimatet! Jag tycker att det är alldeles utomordentligt att vi har ett miljödepartementet. Ingen av oss har någon annan uppfattning, såvitt jag förstår, än att vi måste värna våra livsbetingelser mer och bättre än vad som under gångna år har varit fallet. Men i vilket departement, i vilka sammanhang, i vilka riksdagsdebatter funderar vi över hur vi skall värna om den inre miljön, hur vi skall motverka de krafter som brutaliserar barns sinnen, de krafter som lockar och påverkar till förakt för svaghet, till förhärligandet av våld och allsköns råhet? En del av oss såg nog TV-programmet Svar direkt i går kväll. Jag har läst redaktör Simas artikel i Expressen. Den som tror att våldsvågen i video och film inte för oss bort från medmänskliga känslor sitter nog fast i en förödande aningslöshet. Jag vet mycket väl att det i den här kammaren finns de som tror att jag tror att det är förbud och lagstiftning som löser alla problem. Jag har aldrig trott det, och gör det inte heller i dag. Men jag är helt bergfast övertygad om att likgiltigheten löser problem än mindre. Som lärare hajar jag alltid till när jag hör att vi skall få Europas bästa skola. Jag har inte alls tänkt polemisera mot uttrycket, men varje gång jag hör det tänker jag att det givetvis är utomordentligt viktigt och angeläget med kunskaper, men en skola blir aldrig riktigt bra om man inte får lära sig att leva, och barn måste få växa upp under sådana förhållanden att de mäktar tillgodogöra sig undervisning. Skolan spelar givetvis en oerhört stor roll för oss alla och för hela samhället. Men den klarar inte alla uppgifter ensam. Jag är övertygad om att det är just i de små naturliga gemenskaperna, av vilka familjen är den mest naturliga, som vi i synnerhet måste ta på oss ansvaret att lära varandra medmänsklighet, lära respekt och hänsyn. Där kan vi -- om jag får uttrycka det så -- impregnera oss mot den råhet och de föraktets impulser som många, alltför många, får utstå i vardagslivet. Visst finns det familjer och små nära relationer som inte fungerar, som inte är vad de borde vara. Det är för övrigt min uppfattning att de felfria individerna inte existerar och att vi aldrig når fram till det perfekta samhället. Men om vi varken vågar eller vill se de små naturliga gemenskapernas möjligheter och ansvar, vad skall vi då ersätta dessa med? Vi vet ju att man i de kommunistiska staterna skulle klara sig utan både äktenskap och familj. Kollektivet skulle råda och fostra. Det är inte enbart ekonomin och miljön som har kollapsat i de forna kommunistiska rikena. Det har också respekten för människans värde och värdighet gjort. Till en del kan detta tillskrivas just föraktet för familjen och för de små naturliga gemenskaperna. När nu nya demokratier skall byggas upp i Östeuropa, så var så säkra på att detta också kommer att kräva respekt för och tilltro till en annan familjepolitik, en annan etik och människosyn än den ursprungligt kommunistiska. Herr talman! Det här långa resonemanget om temperaturen, om klimatet i folkhemmet innebär inte -- det vill jag gärna understryka igen -- att jag vill bortse från kronors och procenttals betydelse för vardagens verklighet. Vi kristdemokrater har självfallet haft svårt för att svälja en del av budgetpropositionens innehåll. Det är inte svårt att hitta förslag eller indragningar som man helst skulle vilja slippa föra till torgs.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att också försöka mig på att något vidga perspektivet. Jag tror faktiskt att det är hälsosamt eller besinnande att åtminstone någon gång ställa ut Sverige i ett internationellt perspektiv. Ord som ''katastrof'' passar på inga vis i världen in på våra svenska förhållanden, om man menar att det skall finnas något ord över att använda för förhållandena på södra halvklotet. Den del av budgeten som jag har ett speciellt ansvar för understryker regeringens vilja att inte glömma de verkligt fattiga och arma. Och låt mig i detta sammanhang än en gång deklarera att Sverige och EG aldrig blir trygghetens boningar, om vi glömmer vår ofrånkomliga utmaning att ge oss i kast med den s.k. nord--syddialogen. Det är förstås solidariteten, respekten för medmänniskan -- som jag inledningsvis talade om -- som i första hand skall driva oss, men det är verkligen också insikten om att framtida generationers överlevnad och säkerhet fordrar att fattigdomen lyfts av de många länderna på södra halvklotet, som måste motivera oss. Det sades här tidigare i debatten att vi inte tar pengarna från Afrika om vi minskar biståndet och att biståndspengarna tas från skattebetalarna. Det handlar inte om att ta härifrån eller därifrån, utan om en naturlig vilja att hjälpa dem som verkligen har det bekymmersamt, att försöka göra något åt det oavvisliga faktum att 40 000 barn dör av svält och umbäranden varje dag. Världsbanken har räknat ut -- om vi nu vill ta till oss siffran -- att i-ländernas protektionism och tullmurar berövar u-länderna ca 100 miljarder USA-dollar varje år, medan den samlade u-hjälpen från i-länderna uppgår till ungefär hälften. Då kan vi räkna ut vem som tar, om det uttrycket skall användas. Herr talman! Jag tror att vi alla är rörande överens om att arbetslösheten är ett gruvligt gissel. Den arbetslöse byggnadsarbetaren kan omöjligt finna tröst i påstånden om att byggandet nu har nått sina rimliga proportioner. Ungdomar som efter sina studier och sin utbildning får uppleva att de inte efterfrågas, inte behövs i samhället, förlorar naturligtvis lätt sina framtidsdrömmar. Pensionären som inte får den vård och omsorg hon eller han har rätt till, behöver och givetvis skall ha, kan inte heller känna trygghet bara för att andra gör det. Det är än mer angeläget att det nu görs satsningar, rejäla satsningar, på infrastrukturen. Det ger arbete och det främjar resurstillväxten. Jag är också övertygad om att vi alla vill se till att inte Sveriges framtid, vår ungdom, förlorar framtidstron. Detta kräver arbetsmarknadspolitiska insatser, och jag menar att regeringen också står för de insatserna. Vi skall inte skönmåla, men låt oss avstå från att svartmåla. Trots alla brister, trots allt som borde vara annorlunda i vårt samhälle, påstår jag att Sverige har en materiell standard som vi gott kan tala väl om och som vi inte skall smutskasta eller anstränga oss att ställa fram i de dystraste dagar. Herr talman! Det är, som det har sagts tidigare, för att få fart på Sverige, för att fler arbetstillfällen skall skapas, för att resurser skall kunna plockas fram till äldreomsorg, för att vårt land skall kunna hävda sig gentemot omvärlden, som budgeten innehåller en del besk medicin -- inte för att det beska skulle ha ett värde i sig.

Herr talman! Vi har också inom Ny Demokrati en naturlig vilja att hjälpa och att göra vårt bästa. Vi ställer gärna stora krav på Sverige, på svenskarna och på vår omvärld. Vad vi talar om är hur -- vi talar om metoder och ifrågasätter vad man har gjort. Jag vill ställa några enkla frågor. Anser Alf Svensson att SIDA:s organisation är effektiv? Han kan förbigå den frågan; det brukar ni ju göra när det är svårt. Har de 100 miljarder som satsats de senaste tio åren på u-hjälp höjt levnadsstandarden i något mottagarland och i så fall vilket? Håller Alf Svensson med om att svensk u-hjälp har använts för att hjälpa diktatorer och enpartistater? På vilken väsentlig punkt har denna socialdemokratiska uhjälpspolitik ändrats genom den nya regeringens tillträde? Länderna är desamma, regimerna också. Det är fortfarande Moçambique, Tanzania, eller möjligen 20 stycken. Anser Alf Svensson att Ny Demokrati är medskyldigt till de nidingsdåd som på sistone begåtts i Sverige? Jag ställer den frågan därför att Bengt Westerberg använde chansen att oemotsagd framföra vissa grova förolämpningar mot mig personligen och mot Ny Demokrati om att han delar de uttalanden som har gjorts av Georg Andersson, tidigare invandrarminister, i Expressen och av Pierre Schori i Piteå. Om jag hade tid skulle jag gärna läsa upp vad som där har sagts. Men det kanske är bekant, i varje fall för Alf Svensson. Jag skulle vilja säga att Alf Svensson är den ende som har tagit på entreprenad och velat införa etiken i politiken. Dessutom vet Alf Svensson ganska väl vem jag är. Vad säger då Alf Svensson om dessa förlöpningar? Är Alf Svensson nöjd med att ha en kompis i regeringen som insinuerar att jag skulle vara medskyldig till mord? Själv tar jag mig för pannan, även om den är stor, och undrar: Är Sveriges ledning så inkompetent att den inte kan handskas med akuta och kroniska samhällsproblem utan att utse en syndabock, och för säkerhets skull en som bara har funnits i ett par månader, samtidigt som den vägrar att inse sitt eget ansvar? Jag hävdar återigen att det är systemet det är fel på, inte folk. Jag skulle vilja be att få Alf Svenssons kommentar även i den frågan.

Herr talman! Jag har aldrig försökt monopolisera något tal om moral och etik -- aldrig. Jag har hundratals gånger sagt att inget parti kan göra det. Jag tror däremot att det är viktigt att vi vaktar på våra ord och våra ställningstaganden så att dessa inte kan tas till intäkt. Vi menar inte alltid att de skall göra det. Men om vi inte vaktar på vår tunga, kan den antända en stor skog, även om så inte var meningen. Ian Wachtmeister sade förut i sitt inlägg, när vi talade om u-hjälp, att pengar ''vräks i väg på ogenomtänkta projekt''. Det är klart att ett sådant påstående lätt tas till intäkt för att vi skall sluta med u-hjälpen, för att vi inte skall kasta bort en massa miljarder där. Ian Wachtmeister sade också: ''Vi tar inte pengarna från Afrika, vi tar dem från svenska skattebetalare.'' Är inte det ett sätt att uppamma motsättningar mellan svenska skattebetalare och dem som verkligen lever långt under en normal standard? Det är den typen av uttryck som jag tycker att man skall fundera på innan man slungar ut dem från riksdagens talarstol. Ian Wachtmeister sade att i politik behövs det också hjärta. Det är rätt. Men håll inte detta hjärta isolerat till norra halvklotet! Låt det också slå för det södra! Där tycker jag att jag saknar engagemang helt från Ian Wachtmeisters sida. Det råder inget tvivel om att vi har gjort fel när det gäller en del satsningar i biståndshänseende, precis som det görs felsatsningar i Sverige inom näringsliv, offentlig sektor osv. Det är lätt att hitta missgreppen när man har med u-länder att göra, där administrationen inte finns på något påtagligt sätt och där korruption existerar. Men den lilla svaga människan där måste vi försöka nå. Hon har inte alltid valt sin regim. Vi har i den nya regeringen verkligen understrukit nödvändigheten av att stödja marknadsekonomi, demokratisering och politisk pluralism. Det är lättare att understryka de målen i dag, efter det kalla krigets dagar, än det har varit tidigare. Felsteg har begåtts. Men de felstegen får inte tas till intäkt för att vi skall lämna våra fattiga medmänniskor, hungrande, törstande, döende därhän.

Herr talman! Etiken är viktig. Jag vill inte säga något nedsättande om etiken. Jag tycker att Alf Svensson är viktig också. Men saker och ting måste också stämma. Vi glömmer aldrig världens fattiga, säger vi jämt. Det tycker jag inte att vi skall göra heller. Men samtidigt har vi ganska lätt att glömma våra egna. Varje miljon som vi har gett till olika schweiziska bankkonton och mutskandaler och annat som både Alf Svensson och jag vet har hänt -- är de viktigare än fattigpensionärernas läge i Sverige t.ex.? Jag skulle vilja fråga en annan sak. Är det etiskt att misstänkliggöra dem som avslöjar det som pågår ute i världen inom SIDA:s organisation? Det är ganska kusligt att man misstänkliggör folk som påtalar direkta tjänstefel, missbruk och skandaler. Omigen kommer vi tillbaka till det som är vårt fel och som vi måste rätta till: Högt upp finns bara ofelbarheten. Där nere någonstans gör alla människor fel. Jag tror inte på det. Jag har samma patos att vilja hjälpa -- jag skulle helst vilja hjälpa hela världen. Men det måste göras på ett klokt sätt. Det finns många saker i vår biståndspolitik som är skandalösa. Jag förstår t.ex. inte varför vi hjälper en kommunistregim i Vietnam. Vi har ju varit med och hurrat för att kommunismen har ramlat i världen. Det är ologiskt och inkonsekvent. Men Alf Svensson är bra som person.

Herr talman! Först talar Ian Wachtmeister om hur eländigt allt är som jag har med att göra. Sedan säger han att jag är bra som person. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka det. Vi fick också veta att det satsats miljoner på schweiziska bankkkonton. Nu har inte Ian Wachtmeister någon ytterligare replik, men jag vill ändå säga att det är förfärligt. Vi vill naturligtvis veta vem som har gjort det. Jag vill ta upp ett konkret exempel, för att tala om vad mitt hjärta slår så varmt för. För ett par dagar sedan kom statssekreteraren Alf T Samuelsson hem från Moçambique. Det jag talar om nu är verkligheten, den som Ian Wachtmeister talar om. Alf T Samuelsson var väldigt illa berörd av den fattigdom han sett. Bl.a. hade han sett en kvinna i slummen som var illa polioskadad och hade två små barn. Hon fick med hjälp av något slags eländig rullstolsmekanism ta sig till ett arbete flera kilometer bort varje morgon och hem på kvällen. De små barnen fick klara sig bäst de kunde, i ett plåtskjul utan vatten och utan toalett. Det var närmare 65 grader varmt när han var där, trodde han. Han frågade hjälparbetarna i Moçambique vad det skulle kosta att ge kvinnan ett enkelt hus. De sade att man skulle kunna bygga ett hus för 9 000 kr. i en annan del av staden Maputo. Han åkte hem. En kväll var han på övning med en blåsorkester som han är med i. Efter övningen gjorde de en insamling och tog upp pengar till merparten av huset. Det är det hjärtat vi måste ha! En del pengar kan vi väl ta via statsbudgeten -- så bra har vi det väl -- så att vi kan hjälpa dem som ingenting har. Vi skall inte ställa dessa arma människors situation mot pensionärers eller vårdbehövandes i Sverige. Det förvånar mig att Ian Wachtmeister inte kan ta sig ur detta. Då skapar vi ett samhällsklimat som inte är värdigt en demokrati där solidaritet och omtanke om medmänniskan ska vara värnade.

Herr talman! För en f.d. biståndsminister är det frestande att ansluta där partiledardebatten just slutade. Men på dagordningen står nu utbildningsfrågor, och jag skall alltså tala om detta. Det håller på att hända mycket i skolan just nu. De två moderata utbildningsministrarna gör vad de kan för att i rasande takt återinföra en gammaldags skola av typ kunskapsfabrik. Därifrån skall minutiöst mätta och vägda produkter komma ut i form av elever med betygsatt ämneskunnande. Den borgerliga regeringen vill nu kasta överbord betydelsefulla utgångspunkter i svensk skola som att lärande skall utgå från eleven och att skolan skall vara en plats där barn får utvecklas på ett allsidigt sätt. Att den borgerliga regeringen är på tvärs med skolforskningen tycks inte bekymra de ansvariga ministrarna. Man är väl också på tvärs med det Alf Svensson sade för en stund sedan, nämligen att skolan skall lära eleverna att leva. Ett råd till Alf Svensson borde vara att han nog skall se upp med vad som är på gång inom utbildningsdepartementet nu. Där är det nämligen annat ljud i skällan. Nu skall det vara kunskap som är lätt att mäta. Betyg skall sättas redan i skolans första årskurser. Därmed avslöjas en syn på barns utveckling och lärande som är främmande för många av oss. Till skillnad mot regeringen kan vi nämligen se hur unga människor aktivt arbetar med att skaffa sig kunskap -- inte för betygens skull, utan helt enkelt för att de vill lära sig. Också unga människor kan faktiskt inse, själva eller med de vuxnas hjälp, att kunskap är viktigt. Nu skall det skapas en skola där ämnen som slöjd, hemkunskap och barnkunskap inte längre passar. De skall inte förbli obligatoriska ämnen. Detta är också ett avslöjande besked som säger mycket om de borgerliga partiernas kunskapssyn. För oss socialdemokrater är dessa ämnen självklara i den svenska skolan. Eleverna behöver både praktiskt estetiska ämnen och de mer teoretiska ämnena för sin allsidiga utveckling. Nu är det den teoretiska ämneskunskapen som skall gälla. Att låta eleverna lära sig utifrån helheter som verkligheten består av är inget de moderata ministrarna tror på. I stället framhävs traditionella ämnen uppbyggda enligt akademiska discipliner. Det som i skolan har kallats för ämnesövergripande undervisning, t.ex. för att behandla miljöfrågor, skall nu reduceras så långt det går. Nu skall skolan inte längre sträva efter att hålla samman den naturorienterande resp. den samhällsorienterande undervisningen i helheter, på skolspråk kallad blockundervisning. I andra länder är detta något självklart. I USA och Storbritannien undervisas det i science resp. social science. Men i Sverige skall vi nu göra som i de gamla kommuniststaterna, dvs. ämnesspecialisera skolan. Det är faktiskt lika dumt som det låter. Nu skall också -- helt följdriktigt -- den gamla ämneslärarutbildningen återupplivas. Denna utbildning passade kanske en gång i världen för lärare i den gamla realskolan, men den har mycket litet med dagens skola att göra. Sammantaget kan vi se hur moderaterna i spetsen för regeringen nu går fram på bred front och försöker återgå till 60-talets skola. Syftet är att återupprätta ett övergivet ämneslärarsystem med traditionell ämnesuppdelning och ett realskoleinnehåll. Men vem tänker på eleverna och på deras möjligheter att arbeta och skaffa sig kunskap? Oron är nu stor ute i skolorna. Protesterna hörs alltmer från lärare, elever, föräldrar, lärarutbildare och skolforskare. Det är nu hög tid att se till att regeringens planer på så omfattande förändringar av skolan inte smygs igenom, utan blir föremål för en omfattande debatt. Andra frågor som kommer att få sin belysning här under dagen, hoppas jag, är alla besparingsförslag som regeringen har på skolans område liksom den privatiseringsdrive som nu sköljer över den svenska skolan. Partierna inom regeringen tycks vara oense om detta, men det är de moderata ministrarna som styr. Att det finns en oenighet och splittring kan innebära att protesterna ibland kan få gehör. > bJust nu tycks det vara fallet vad gäller besparingen på komvux. Jag tror inte att det här blir det sista regeringsförslaget där de moderata utbildningsministrarna får bakläxa av såväl den allmänna opinionen som av riksdagen. Herr talman! Den förra allmänpolitiska debatten hölls några dagar före FN-dagen den 24 oktober. Jag inledde då mitt anförande med att uppmana skolorna att göra FN-dagen till en manifestation mot rasism och främlingsfientlighet. Tyvärr är behovet att uppmärksamma detta än större i dag. Glädjande nog ägnar sig lärare och elever i de flesta skolor åt dessa frågor för att genom kunskap minska främlingsrädslan och öka förståelsen för flyktingskap och andra kulturer. Men mer kan och behöver göras. Vi socialdemokrater föreslår därför att 10 milj.kr. extra skall anslås för att förstärka skolans arbete på temat ''Rör inte min kompis''. Skolan har unika möjligheter att gå i bräschen. Därför tycker jag att den 21 februari bör göras till en manifestation för inlevelse, förståelse, medkänsla och solidaritet. Det krävs nu en bred samling kring detta budskap i vår skola.

Herr talman! Kunskap är makt säger ett gammalt talesätt. All makt åt folket, är ett annat uttalande som jag ivrigt instämmer i, eftersom det definierar själva fundamentet för demokrati. Makt är något positivt när den är baserad på kunskap och stramt tyglad av de grundläggande värderingar som vi kallar vår västerländska civilisation. De värderingar som vi ofta kallar kristen etik och humanism. Kunskap är makt! Tyvärr gäller inte det omvända, att makt är kunskap. Ledsamt nog finns det i dagens Sverige många exempel där makten utövas utan kunskaper och utan respekt för individen. Jag tänker naturligtvis på den oerhörda makt som opinionsbildare har. Opinionsbildare som journalister, politiker och lärare. Det finns många djupt beklämmande inslag i dagens s.k. debatt som den förs av en del företrädare för dessa kategorier. Tyvärr, herr talman, hittar vi exempel även i detta vördade beslutsrum. Det blinda och ensidiga engagemanget för en ädel sak är minst lika förödande som fördomarna mot samma sak. Kampen mot enfalden och dess ivriga budbärare, även i massmedia, är den viktigaste kampen. För att uppmuntra kunskapsutvecklingen inom journalistkåren har vi som obekant lagt fram en partimotion om frivillig auktorisation av journalister. Den pågående debatten om komvux och folkbildningen har många paralleller med debatten om rasism. Den präglas också av osaklighet, illvilja, dolda motiv, misstänkliggöranden och ren och skär okunnighet. Trots att den till stora delar förs av skol och utbildningsfolk som förväntas vara någorlunda upplysta och kunniga. Det finns naturligvis ingen i denna kammare som är emot folkbildning och vuxenutbildning. Självklart inte! Däremot är vi en del som är emot slöseri och ineffektiv -- alldeles särskilt när det är medborgarnas pengar som förslösas. Sverige har redan världens dyraste skola per elev räknat, men gudarna skall veta att vi långt ifrån har den bästa och effektivaste skolan, eller högskolan. Ännu har ingen verksamhet effektiviserat och kvalitetssatsat utan konkurrens och yttre press. Omvandlingstryck kallas det i dag. Skolan och dess personal behöver ett mycket högt omvandlingstryck. Här räcker det inte med en blåslampa i baken, det krävs en tjutande jetmotor på toppvarv med tänd efterbrännkammare. Luttrade skolpolitiker talar desillusionerat om trögheten och inkröktheten inom skolans skyddade värld. Det är dags att vakna, Sveriges lärare! Vi skall ha Europas bästa skola, och då måste vi få Europas bästa lärare och skolfolk.

Komvux utgör ett väsentligt inslag i vårt utbildningssystem, men bedrivs förvisso till en del i former som inger starka betänkligheter. Jag vill därför understryka kommunernas stora och hela ansvar att tillse att det marginellt minskade sektorsbidraget inte drabbar eleverna i komvux, utan i stället utlöser kreativitet och effektivt nytänkande. Resultatet får självfallet inte bli att motiverade och ambitiösa komvuxelever som presterar goda studieresultat står utan studiemöjligheter. Det är inte heller någon hemlighet att det inom folkbildningen finns en både välvuxen och vildvuxen flora av aktiviteter som knappast kan kallas för utbildning, lika väl som det finns ensidigt indoktrinerande folkhögskolor. Det får icke vara alla medborgares skyldighet att betala dylika företeelser. De skall naturligtvis betalas av dem som finner dem värda att betala för. Investeringar i högkvalitativ utbildning är en satsning på framtida välstånd och utveckling både för den enskilde medborgaren och för samhället. Vi applåderar den inriktning som regeringen föreslår. Det är dock med viss oro -- och inte så liten förvåning -- som vi noterar diverse partitaktiska och yrkesegoistiska piruetter i bl.a. komvux och folkbildningsdebatten från enskilda riksdagsledamöter i regeringspartierna. Dylik illojalitet har vi alltid funnit synnerligen klandervärd och omogen. Kostnadseffektiviteten och undervisningskvaliteten inom invandrarundervisningen är utomordentligt låg. Detta har framkommit i flera objektiva studier, och vi efterlyser krav från regeringens sida på effektivitet även inom detta område. Dess värre hyser vi inga större förhoppningar om att snabbt få en ändring till stånd. Heliga kor har det alltid varit svårt att få en saklig diskussion omkring -- åtminstone med dem som helgonförklarat kossorna.

Herr talman! Man skall allt vara bra långt ifrån skolans vardag och verklighet när man uttrycker sig som Stefan Kihlberg. Men står man tillräckligt långt ifrån det hela kan man naturligtvis tala om skolan som en skyddad miljö, om hur lärarna bara bryr sig om sin egen bekvämlighet och om det starka omvandlingstryck ''med turbo'' som nu behövs. Så snart man kommer in i en skola och ser vad som försiggår handlar det ju om människor, relationer och en skapande process, och där passar inte de här ''turbomotorerna'' -- med eller utan efterbrännkammare -- särskilt bra. Det måste vara människor som kan ge mycket av sig själva och som arbetar hårt, och det är också sådana som finns där. Och nog har det funnits ett omvandlingstryck i den svenska skolan. Det protesterades ju också ganska mycket mot det hårda omvandlingstrycket, och det märkte inte minst den socialdemokratiska regeringen. Nej, jag tror att man får gå fram på ett helt annat sätt än det som Stefan Kihlberg talar om. Det blir också avslöjande när man talar om komvux och tror att man kan ta bort 25 % av det statliga anslaget, som det nu är beräknat, utan att det skall få någon effekt. Jag har sedan förslaget lagts fram mött hundratals komvuxstuderande och även läst många brev från dem. Jag har fått se vilken betydelse den här utbildningen har för dem, men också vilket resultat regeringens förslag leder till. Många kommuner kan på grund av detta förslag inte starta en enda ny gymnasial komvuxutbildningskurs till hösten. Att då tala om att man kan garantera komvuxstuderande utbildning är nonsens. Det kommer man inte att klara med det förslag som nu föreligger. Man kan inte trolla i detta sammanhang, utan verkligheten måste gälla. Den verkligheten kan man få sig till livs om man besöker komvuxenheter, och det skulle jag vilja rekommendera Stefan Kihlberg att göra.

Herr talman! Det är nästan rörande att bli omyndigförklarad av Lena Hjelm-Wallén. Det är inte bara så att jag har jobbat som lärare -- också inom komvux --, utan så sent som för en vecka sedan hälsade jag på hos komvux i Hallsberg. Låt oss börja, Lena Hjelm-Wallén, med att åtminstone respektera varandras kunskaper, inte bara omyndigförklara varandra. Jag är också pappa till tre barn, men har varit asocial nog att placera dem i något som socialdemokraterna har försökt likvidera sedan lång tid tillbaka, nämligen Samskolan i Göteborg, som enligt samstämmiga uppgifter, även från kloka socialdemokrater i Göteborg, är stadens bästa skola. Man har där bl.a. fått slåss mot Lena Hjelm Walléns partibroder Lennart Bodström, som gjorde allt för att ta kål på den skolan. Men konkret kan vi konstatera att det inte bara är jag som tycker att skolan har en kolossal potential. En av Sveriges mera framstående ledarskapsforskare har anfört skolan som ett skräckexempel på total brist på ledarskap. Han tvekar inte en sekund att kalla den ett moras, och det är tyvärr riktigt. I många skolor kan man över huvud taget inte tala om ledarskap. Den s.k. skolledarutbildningen, som försökte räta upp litet av det här, anses bland fackfolk vara ett skräckexempel, en av de mest urusla ledarutbildningar som har presterats i vårt land, men naturligtvis inte den billigaste. Socialdemokraterna har ofta hyllat kunskapsföraktet, och många av dagens samhällsproblem är ett direkt resultat av detta. De s.k. reformerna och ambitionerna har inte sällan präglats mer av ideologiskt önsketänkande och drömmar om socialismens välsignelser än av kunskaper och respekt för alla medborgare, även icke LO-medlemmar. Tyvärr hittar vi nog de värsta exemplen just inom utbildningsområdet. Vad gäller den s.k. skolforskningen: Titta på skolforskning utomlands, Lena Hjelm-Wallén! Man har där forskare av en litet annan kaliber än vad vi i Sverige kan generera, beroende på att vi har kvalitetsproblem även på högskolor och universitet, med bristande forskarresurser och annat. Allt detta hänger ihop, tyvärr.
Herr talman! Jag vill vad gäller ledarskapsfrågorna nog ge Stefan Kihlberg delvis rätt. Där kunde det förvisso vara bättre ställt än vad det fortfarande är. Vi har en ledarstruktur och ett sätt att leda skolan som skulle kunna förändras ganska mycket. När sedan Stefan Kihlberg går tillbaka till ett skriftligt material för att komma med elakheter mot socialdemokratin säger han att vi har ett kunskapsförakt och att vi inte bryr oss om utbildning. Det begrepp som han började tala om, ''kunskap är makt'', har för socialdemokratin stått som i eldskrift. Det var de som inte hade haft tillgång till kunskap som en gång grundade arbetarrörelsen, och de fick genom åren lära sig vad kunskap betyder. Har man inte tillgång till pappas plånbok för att få makt och myndighet, får man skaffa sig kunskaper. Det har vi lärt oss inom arbetarrörelsen. Det är något som arbetarklassen verkligen har fått lära sig. Sedan har vi fortsatt att kämpa för utbildning åt alla. Det är grundläggande för oss, och nu gäller det också att kämpa för rätten till utbildning för de vuxna kortutbildade, det som nu är ifrågasatt. Det blir ifrågasatt om man skär ned resurserna på det sätt som regeringen föreslår. Flera regeringspartier vill tydligen inte längre vara med, men förslagen får uppenbarligen fullt stöd av Ny Demokrati.

Herr talman! Vi är helt överens om att kunskaper är nyckeln till praktiskt taget allting, men just därför, Lena Hjelm-Wallén: Titta i backspegeln! Problemen inom den svenska skolan i dag kan väl rimligen inte någon ha större ansvar för än det parti som enligt den socialdemokratiske partiledaren har regerat under 43 av de senaste 50 åren. Jag skulle skämmas över att se resultatet av detta. Jag tvivlar inte på de goda föresatserna, men det är uppenbart för var och en vad resultatet har blivit. Om det nu vore sant att ni värnar om kunskaper på det sätt som angavs, varför har ni systematiskt förhindrat pedagogiska experiment utanför kollektiv och planekonomiska lösningar och systematiskt förföljt privatskolor, enskilda skolor och fristående skolor? Att Samskolan i Göteborg klarade sig, berodde på att den stöttades av vänstern och socialdemokraterna lokalt, för där hade man upptäckt att denna skola tog sig an just problembarn som den vanliga skolan inte klarade. Den gjorde det bra och gör det fortfarande. Det är precis det här som vi vill åstadkomma genom att tillåta många olika varianter. Vi var på Handelshögskolan i går och fick höra Staffan Burenstam Linder berätta att det finns bara en sak som genererar hög kvalitet inom utbildningsväsendet, och det är konkurrens och valfrihet. Det vill vi ha för alla -- vuxna, kvinnor,

Herr talman! Det är väldigt populärt i skolorna att formulera rim av det slag som också förekom under valrörelsen, och då kan man ju säga så här: för han är inte här. får förklara politiken på något vis. Herr talman! För oss i vänsterpartiet handlar skolan inte bara om att ge eleverna s.k. baskunskaper. Vi menar att det inte räcker med att ha som mål att barnen skall få lära sig räkna, läsa och skriva. Vi tycker att det är alldeles för låga ambitioner. Det uttrycker också en snedvriden syn på lärare, elever och annan personal i skolan vad gäller deras förmåga. Att definiera kunskap som något som finns bara inom snäva ämnesgränser är ett bevis för torftig bildningsuppfattning. Det är att säga att bildning i sig inte har särskilt stort egenvärde. Det är att vägra att se att elever, lärare, föräldrar och skolpersonal är individer. Det är att blunda för att människor i skolan har olika erfarenheter och funderingar, som kan återspeglas i skolan, om vi verkligen vill. Därför är det fel att tro att profilering i skolverksamhet kan stämplas in på en hel skola. Det är i klassrummet profilering av en samlad verksamhet sker bäst. I dag utvecklas utbildningspolitiken på många områden tvärt emot vad vi inom vänstern vill. Vi menar bl.a. att utbildningspolitik är ett viktigt område för att söka fördjupa demokratin och eftersträva rättvisare fördelning i det samhälle vi lever i. Och det gör man definitivt inte bäst genom att skära ner komvux och folkhögskoleverksamheten. Därför säger vi nej till regeringens nedskärningspolitik på skolans område. Dessa områden borde snarare byggas ut i ett modernt och kulturellt välutvecklat samhälle. Var det Europas bästa skola det hette i oktober Vi anser att skolan är en god investering för samhället, att barn och ungdomar är vårt samhälles verkliga tillgångar. En sådan utgångspunkt innebär bl.a. att vi hävdar att vuxna har ansvar för att skolmiljön är så god som möjligt. Därför fördömer vi regeringens indragning och borttagande av pengar som skulle gå till upprustning av arbetsmiljön i våra skolor, en förlust på drygt fyra miljarder kronor för skolan. Detta är en näst intill oansvarig skolpolitik. Det är en sämre form av dubbla budskap till både elever och andra i skolan. Mot skyldigheter såsom skolplikten måste svara vissa rättigheter. En sådan rättighet är en bättre arbetsmiljö i skolan. Och denna nedskärning gör regeringen i tider av fruktansvärt hög byggarbetslöshet. Det är häpnadsväckande. Var det Europas bästa skola det hette i oktober 1991? Vi vill förbättra undervisningens kvalitet. Särskilt i gymnasieskolan är detta nödvändigt. Speciellt angeläget är detta för att bidra till att bryta den sociala snedrekryteringen till högskolestudier. Vi arbetar dessutom för en kraftig ökning av antalet studenter som går vidare till högskolan och helst forskarstudier. Detta behöver Sverige. Regeringen motarbetar våra ambitioner. Regeringen försvårar bl.a. en hög kvalitet inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna på gymnasienivån genom att ta bort utrustningsbidraget till sådan utbildning i gymnasieskolan. Vidare försämrar regeringen möjligheten för fler ungdomar att gå vidare till högskolestudier genom att bromsa upp reformeringen av gymnasieskolan. Var det Europas bästa skola det hette i oktober 1991? Herr talman! Jag återkommer i repliker om de mer immateriella systemskiften som nu aviseras för skolans del från regeringen. Avslutningsvis vill jag göra två konstateranden. För det första drabbar regeringens nedskärningspolitik på skolans område framför allt de människor som redan har svårt att hävda sin rätt i det svenska utbildningssystemet. För det andra kan jag efter mer än tio år som aktiv utbildningspolitiker här i riksdagen konstatera följande. Vi har eftersträvat så breda samförståndslösningar som möjligt inom utbildningspolitiken. Vi har kunnat åstadkomma flera goda uppgörelser i riksdagens utbildningsutskott och i denna kammare. Ofta har centern och även folkpartiet varit med i den gemensamma majoriteten. Men under hela 80-talet har moderaterna bedrivit en konfrontationspolitik på skolans område. Nu iscensätts denna politik och blir en realitet genom att moderaterna skapat fullständig kontroll över utbildningsdepartementet. Det är bara att beklaga detta systemskifte. Det är inte till gagn för skolutvecklingen i en kulturnation. Att inte slöjd, barnkunskap och hemkunskap hör hemma i en kulturnation har jag väldigt svårt att förstå. Allra sist: Nydemokraten Kihlberg hävdade att man skall vara försiktig med fakta. Ja, jag tycker också att man skall försöka vaska fram det som är alldeles rätt och riktigt. När Kihlberg hävdar att Sverige har världens dyraste skola, tror jag att han är illa ute i fråga om fakta. Faktum är att vi har inte ens Nordens dyraste skola, om man får tro statskontorets utredningar.

Herr talman! Jag beklagar om statens egna utredningsorgan och myndigheter har fel. Jag kan inte gå i god för hur det är med den saken. Möjligen är jag blåögd, men jag litar på de uppgifter jag får från svenska statliga myndigheter. Det är de som har försett oss med materialet. Offentlig statistik visar att Sverige har världens dyraste skola -- per elev räknat, det är viktigt. USA investerar naturligtvis fler kronor, men per elev räknat har Sverige världens dyraste utbildning. Jag blir trött när jag hör den i mitt tycke väldigt grova förenklingen att en given summa pengar ger en given kvalitet. Minskar man summan pengar, sänker man kvaliteten, heter det. Jag tvekar inte att kalla det för ett ganska enfaldigt och förenklat resonemang, för det är naturligtvis inte så -- det vet var och en som kan hantera exempelvis sin egen veckopeng. T.o.m. små barn lär sig att köpa godis eller vad det nu är där de får mer för pengarna, och det är vad det handlar om. Det resonemang som Björn Samuelson gör sig till tolk för är utbrett i den offentliga sektorn i Sverige, inte minst inom skolvärlden: Minskar man pengarna, så sjunkter kvaliteten. Men den som påstår det vet inte mycket om effektivitet och rationalisering. Skulle Volvo resonera på det sättet -- där har man dragit ner avsevärt mer än 10--15 % i rationaliseringar -- hade företaget dragit den minst sagt obegåvade slutsatsen att då skulle det inte längre tillverka några bilar eller, enligt en litet mildare variant, strunta i att sätta in baksäten och nöja sig med att montera bara tre hjul. En sådan bil går ju inte att sälja! Nej, men det är precis så den offentliga sektorn har jobbat i decennier. Man låter konsumenten kunderna inte skall drabbas. Vi tycker att det är oetiskt och omoraliskt att inte ständigt sträva efter att få maximal utdelning för pengarna, speciellt när det är andras pengar.

Herr talman! Jag trodde och tror fortfarande att statskontoret tillhör de offentliga myndigheter och verk som finns i Sverige. Jag vet inte om det är annorlunda numera. Man pratar om en process hos människor och gör jämförelser med Volvo. Jag har svårt att sätta likhetstecken mellan en bilfabrik och verksamheten i en skola. Jag skulle vilja ha litet närmare förklarat för mig vad Kihlberg ser för likheter mellan levande människor, barn, och ett monteringsband för att framställa en automobil. Självfallet vill vi inte slösa bort samhällets pengar. Men vår syn på utbildning och vilken effekt den kan ha för ett samhälles utveckling skiljer sig helt från den som Ny Demokrati har. Vi menar att utbildnings och skolverksamhet kan vara ett instrument för att utjämna klyftor i ett samhälle. Det är därför som vi säger att vuxenutbildningen inte behöver mindre pengar än i dag. Okej, det kan finnas områden inom vuxenutbildningen där pengarna skulle kunna användas litet mer effektivt. Men när det gäller vuxenutbildningen i Sverige är det fråga om det samlade behovet. Här kan man se vad t.ex. statens industriverk sade för ett år sedan i sin utredning om den samlade kompetensen ute i industrin. Det talar för att egentligen gå åt det motsatta hållet. Det behövs ett ökat antal kronor att satsa på den svenska vuxenutbildingen. Det är slöseri att inte ta till vara människors önskan om egen utvecklad kompetens och kunskap, när den drivkraften finns utan konkurrens.

Herr talman! Ja, visst finns kraften och viljan till utveckling, att växa redan från början, hos varje människa som föds i hela denna värld. Men det tråkiga är att denna växtkraft upphör för många när de träffar på den svenska grundskolan. Det upprör mig i mitt innersta. Ibland pratar man om kokosnötter. De ser ganska livlösa ut. Men om de kommer i rätt miljö är de inte livlösa. Då utvecklas de och växer ganska snabbt. Det finns tyvärr många sådana kokosnötter i den svenska skolan. Det beror på att miljön inte stimulerar till utveckling. Jag tror inte att det är någon skillnad på Björn Samuelsons och mitt synsätt när det gäller att ge varje människa denna chans att utvecklas. Skillnaden är att jag vill gå så mycket längre och tror att det går att skapa en utvecklingskraft och kvalitet som gör att människor kan utvecklas mer -- om det finns en valfrihet för människorna att välja mellan bra och högkvalitativa utbildningar. Vad beror det på att i varje studie av utbildningar, vare sig det är på förskole-, grundskole-, gymnasieeller akademisk nivå, är det nästan undantagslöst de privata konkurrensutsatta utbildningarna som visar upp den i särklass högsta kvaliteten? Det är ingen tillfällighet. Det vet Björn Samuelson också. Handelshögskolan i Stockholm anses utan konkurrens ha den bästa akademiska utbildningen för civilekonomer. Det är något som erkänns på de andra högskolorna. Vad är orsaken? Jo, den är uppenbar. Vi ser samma sak i alla länder där denna situation finns. Hade det varit så väl att vi hade tagit vara på de pengar som investerats, hade vi haft en mycket bättre utbildning.

Herr talman! Ett så generellt påstående som att växtkraften upphör när unga människor börjar i den svenska grundskolan ställer jag inte upp på. Jag tycker att det är slarvigt av en ansvarig utbildningspolitiker att häva ur sig något sådant. Stefan Kihlberg säger att problem löses med hjälp av konkurrens. Men konkurrens förutsätter, till slut, vinnare och förlorare. Jag skulle vilja att Stefan Kihlberg vid något senare tillfälle utvecklar det påståendet. Vid vilken nivå på anslagen till den svenska skolan går smärtgränsen? Hur mycket mindre behöver den svenska skolan i anslag? Räcker det inte med de Vi vet att det finns stora behov inom skolans område. Det har vi hävdat från vänsterpartiets sida. Det handlar om arbetsmiljön, utrustningen och läromedlen. Vi har lagt fram en rad förslag när det gäller t.ex. att reda upp eländet med lektionspassen. Låt skolorna få vara självförvaltande. Släpp in unga människor i planeringen av skolans verksamhet. Det tycker vi gott kan vara en del av inlärningsprocessen -- inte en belastning. Det här är exempel på ökad effektivitet. Men det är också exempel på ökad delaktighet. En ökad delaktighet går inte ihop med en ökad konkurrens, som bl.a. Ny Demokrati vill ha.

Herr talman! Den utbildningspolitiska debatten präglas för ögonblicket mest av regeringens budgetproposition. Det är naturligt att det är så. Budgeten är ju, vare sig man vill det eller inte, en viktig fråga även för utbildningen. Trots att staten inte längre står ens för huvuddelen av de totala kostnaderna för grundskolan och det frivilliga skolväsendet, är givetvis riksdagens beslut och signaler av stor betydelse. Regeringens ambitioner när det gäller utbildningen är höga. Det totala anslaget ökar. Vi slår vakt om barn och ungdomsutbildningen, och vi åstadkommer en kraftfull satsning på högre utbildning och forskning. Skälen för detta är uppenbara. Alla barn i vårt land skall garanteras en god grundutbildning. Vi skall ha en modern vidareutbildning inom gymnasieskolan. De beslut om en ny gymnasieskola som riksdagen fattade förra året ligger fast. Min bedömning är att kommunerna i förväntad omfattning påbörjar införandet fr.o.m. nästa läsår. Behovet av att utöka antalet platser inom universitets och högskoleutbildningar är också väl dokumenterat. Produktivitetsdelegationens betänkande påpekar brister med dagens situation. Man konstaterar att industrianställda i Sverige har lägre utbildning än kolleger i andra konkurrentländer, att antalet utexaminerade från högskolan är relativt litet, att en oproportionerligt stor andel av de högskoleutbildade går till den offentliga sektorn och att systemet för dimensionering av den högre utbildningen är stelt. Det är uppenbart att arbetet för att ge Sverige en ny start måste inkludera en kraftfull satsning på högskolan. För att kunna prioritera barn, ungdom och högskola inom de ramar som regeringen bedömt att ekonomin tål, har vi tvingats spara. Regeringens förslag innebär bl.a. besparingar på den kommunala vuxenutbildningen och anslaget till folkbildning. När det gäller komvux görs besparingen på sektorsbidraget, som ges till kommunerna för utbildning. Det handlar för kommunerna om en neddragning av sektorsbidraget med 1 %. Räknar man på komvux totala kostnader, ligger den föreslagna neddragningen på 10--15 %. Förslaget påverkar kommunerna olika beroende på komvux omfattning och struktur. En hel del av de exempel som tas upp i debatten inkluderar dessutom icke oväsentliga kommunala besparingsförslag på sagda utbildning. Det gör naturligtvis effekterna ganska stora. För folkbildningsverksamhetens del handlar besparingen om 306 milj.kr. av ett totalt anslag om 1,842 miljarder kronor. För såväl folkhögskolor som studieförbund är givetvis varje besparing kännbar. Men besparingar är alltid kännbara och trots allt nödvändiga i det ekonomiska läge som Sverige befinner sig i. Debatten om de olika budgetförslagen får vi säkert anledning att återkomma till. Riksdagens absolut viktigaste uppgift när det gäller utbildningspolitiken är inte budgeten, utan att fastställa och följa upp de nationella målen för undervisningen. Det är riksdagen som skall ange ramarna för den utbildningsverksamhet som skall bedrivas. Jag är övertygad om att den uppgiften har blivit än mer väsentlig med anledning av den omfattande decentralisering av skolväsendet som pågår. Det gäller givetvis alla skolformer, men framför allt grundskolan. Den allmänna skolplikten ålägger oss ett mycket stort ansvar. I den stund vi bestämde oss för att i anspråk ta nästan nio år av varje barns liv, tog vi också på oss plikten att kunna se varje sextonåring i ögonen på avslutningsdagen. När vi gör det, skall eleven och skolan vara överens om att det har varit väl använd tid som berikat och utvecklat alla de förutsättningar som finns i varje barn. Vi har icke nått dit än! Men att göra det är en bra definition på vad vi menar med att skapa Europas bästa skola. De nya direktiven till läroplanskommittén är centrala. Morgondagens skola måste ge bättre studieresultat än dagens. Kunskapsnivåerna skall höjas. Men det är inte det enda som skall åstadkommas. Vi måste dessutom se till att skolans innehåll ger eleverna rätt kunskaper i ett föränderligt samhälle. Om vi skall klara det, behöver vi kunniga lärare. Ingenting kan vara viktigare. Men vi måste dessutom se till att läroplanerna utformas så att undervisningen tar hänsyn till barns och ungdomars utveckling och inlärningsförmåga. Viktiga frågor som nu skall analyseras är om undervisningen i främmande språk kan tidigareläggas och hur språkkunskaperna kan fördjupas hos alla elever. En annan fråga gäller om undervisningen i naturvetenskapliga och tekniska ämnen bör tidigareläggas.

Detta och mycket annat skall läroplanskommittén fundera över.

Herr talman! Regeringen ägnar sig inte åt att kritisera dagens skola, men det finns enskilda saker som vi tycker att man skall kritisera. Vi har många bra skolor i Sverige, men vi har också många som fungerar mindre bra. Vad det handlar om när vi diskuterar bl.a. lärarnas kunskap är inte att vi kritiserar det som är eller det som var i går, utan vi konstaterar att det förmodligen inte räcker till för morgondagen. Vi talar om en läroplan som skall gälla in på 2000-talet. Jag skall ta ett enda konkret exempel. Vare sig man har gått den gamla eller den nya lärarutbildningen för barn i de lägre årskurserna saknar man gedigen utbildning i främmande språk, och någon sådan kan vi kanske inte heller begära. I barnens språkmiljö förekommer det en väldans massa utländska ord. Jag uppfattar och inbillar mig att det för den lärare som skall stödja barns språkutveckling -- vare sig man nu skall undervisa i engelska tidigt eller inte -- och arbeta med dessa barn i morgondagens samhälle, som kommer att vara än mer internationellt, är en brist att inte ha en bättre grund att stå på när det gäller språkkunskaperna. Det är en typ av kunskaper som jag tror att man måste förstärka i lärarutbildningen för att utbildningen skall motsvara morgondagens krav. Jag är övertygad om att ni kan finna många fler exempel. Det pågår en diskussion om vad man skall göra med fondpengarna, och det finns mer än ett förslag -- det kan man konstatera. Jag tror att det är viktigt att faktiskt hålla fast vid att man skall satsa på högre utbildning och forskning, men jag kan försäkra Björn Samuelson om, att om det är något jag ägnar mig åt så är det att göra allt som går för att se till att vi värnar barn och ungdomsutbildningen. För mig finns det absolut ingenting som är viktigare. Bengt Westerberg har sagt att han är tveksam till besparingarna i fråga om komvux. Även jag såg på TV i går. Nu har vi i dag haft en allmänpolitisk debatt. Faktum är att vi har diskuterat komvux och en hel del annat mer än en gång i regeringen; vi för en mycket konstruktiv debatt där. Jag har inte haft möjlighet att diskutera eventuella nya intressanta förslag på det här området. Vi skall ha regeringssammanträde i morgon, och jag tänkte att vi då skulle ta upp den diskussionen. Regeringen känner sig dock inte låst i alla lägen, även om jag i detta fall inte kan tänka mig att ta pengar ifrån barn och ungdomar för att lägga på komvux.

Herr talman! Jag är snabb och rask. Detta med språkkompetensen som Beatrice Ask tar upp är intressant. Jag tycker att språket är mycket viktigt. Det talar om varifrån du kommer, var du befinner dig, vem du är och kanske t.o.m. vart du är på väg. -- vem vet?

Det är mycket märkligt.

Herr talman! Jag tror verkligen att den behöver redas ut. Hela Skolsverige har uppfattat regeringens signal att slöjd och hemkunskap inte längre skall återfinnas som obligatoriska ämnen. Vill Beatrice Ask dementera det, skall ingen bli gladare än jag. Man får kanske vara både glad och nöjd med att skolministern säger att man inte skall förbjuda lärarna att undervisa utifrån verkligheten eller på ett ämnesövergripande sätt. Jag hade väl inte heller trott att det var fråga om ett förbud. Signalen från regeringen är helt klart att man vill satsa på det ämnesuppsplittrade och ämnesindelade. Det systemet kan man se mycket tydligt i de gamla kommuniststaterna, medan länder som USA och Storbritannien inte alls har det på områdena naturorientering och samhällsorientering. Det här är signaler som går igen både i läroplansarbetet och när man vill riva upp lärarutbildningen, som fungerar väl därför att man vill ha en annan. Det är i detta sammanhang som jag inte tror att skolministern riktigt förstår konsekvenserna av de ord hon som skolminister uttalar och vilka signaler de innebär ute på fältet och i alla sammanhang där utbildning planeras och genomförs. Det förvånar mig att skolministern säger att det inte är fråga om någon besparing på gymnasieskolan med 583 milj.kr. Jag har också ifrågasatt att besparingen skulle vara så stor. Men jag läser innantill i propositionen. Där står det att det är en besparing på 583 milj.kr. Vill skolministern ändra det kan vi få ju ett sådant där ändringspapper som vi ofta får till utskottet och där regeringen säger att den har haft fel.

Herr talman! Regeringen gav redan vid sitt tillträde i höstas signaler om satsning på skola och högre utbildning för att stärka Sverige som kunskapsnation. Målsättningen är Europas bästa skola. Skolan skall nu mer prioritera det som den är bäst på -- nämligen att förmedla kunskap. Under senare år av socialdemokratiskt styre har det blivit en obalans mellan skolans olika uppgifter. Detta har gett våra lärare allt mindre tid till verklig kunskapsförmedling. Men nu är det dags att ändra på det. Samtidigt vill jag vända mig emot förenklade omdömen som ''flumskola'' å ena sidan och ''korvstoppning'' å den andra. Vår skola av i dag svarar inte mot den första beteckningen, och den skola vi vill skapa svarar inte mot den andra. Vi vill införa ett nytt betygssystem där betygen bättre mäter kunskap och är målrelaterade. Jag är övertygad om att betygen behövs -- både för motivation och information -- och att de skall sättas tidigare än som görs i dag. Personligen tycker jag att det dessutom skulle vara intressant att pröva möjligheten att införa ett separat flitbetyg, som en gång i tiden fanns, som en stimulans till kunskapsmässigt lågpresterande men ändå ambitiösa elever. Att springa fort kan vara stort, men att springa så fort man kan, kan vara större! Jag tror däremot inte på betyg för elever på lågstadiet. Dessa barn har fortfarande en nyfikenhet och glädje i lärandet, och jag tror helt enkelt inte att merparten av dem är mogna för betyg. Folkpartiet har sedan länge föreslagit att betyg skall ges från årskurs 6 och att de skall ha fler steg än i dag. I samband med betygsberedningens arbete och de nya direktiven har det diskuterats kring betyg i ordning och uppförande. Jag tror inte att det är rätt metod att komma till rätta med enskilda elevers disciplinproblem. När sådana uppstår är det helt otillräckligt och felaktigt att enbart skicka hem ett papper med en viss siffra eller bokstav på när terminen är slut. Sådana situationer måste åtgärdas omedelbart, och hemmen måste kontaktas kontinuerligt om utvecklingen för att kunna ta sitt ansvar. Stökighet är ofta ett tecken på att den stökige inte mår bra. Samtidigt är det oerhört viktigt för hans kamrater att det råder ordning och reda i klassrummet, och det är uppenbart att betyg i ordning och uppförande inte löser disciplinproblemen. Folkpartiet liberalerna har medverkat till riksdagens beslut om flexibel skolstart. Nu tycker vi att det är dags att gå vidare och sänka skolpliktsåldern till sex år. Det är viktigt att framhålla att pedagogiken naturligtvis måste anpassas till sexåringarnas förutsättningar. Vi vill inte göra sexåringar till sjuåringar -- vi vill på bästa sätt ta tillvara barns kunskapshunger och nyfikenhet, det hjärnforskaren David Ingvar kallat ''hjärnans engångschans''. Därför bör även vi i Sverige, i likhet med vad som gäller i många andra länder, sänka vår skolpliktsålder. Sänkt skolpliktsålder motiverar i sin tur ett tionde obligatoriskt skolår. Kunskapsmassan i grundskolan är i dag så stor att en tioårig grundskola redan av detta skäl är starkt motiverad. Inte minst gäller detta den aviserade satsningen på en kvalitetshöjning av språkkunskaperna. Om inte skolplikten förlängs kommer de barn som i dag börjar skolan vid sex års ålder att vara bara 14--15 år då de skall välja studieinriktning eller söka sig ut på arbetsmarknaden. Jag tror inte att det skulle vara problemfritt om elever lämnade grundskolan ett år yngre än i dag. Det är ytterligare ett skäl till att grundskolan bör bli 10-årig. I vår kommer den aviserade propositionen om skolpeng. Avsikten är att fristående skolor äntligen skall få samma förutsättningar som allmänna skolor, dvs. bli berättigade till kommunala bidrag. Regeringen har utlovat ett skolpengssystem som ger elever och föräldrar rätt att välja vilken skola eleven skall gå i. Detta kommer att få positiva effekter för eleverna, t ex i form av: -- ett ökat engagemang från föräldrarnas sida, -- större möjligheter för lärarna att utvecklas, -- högre kvalitet i skolorna genom en positiv konkurrens om eleverna, och -- en ökad flexibilitet och möjlighet till profilering. Tidigare har det varit omöjligt att driva friskolor utan terminsavgifter, då dessa skolor antingen inte alls fått eller fått otillräckliga kommunala eller statliga bidrag. Men det finns en uppenbar risk för ökad segregation om friskolor som blir berättigade till skolpeng dessutom kan ta ut terminsavgifter. Det kan t.ex. leda till att vissa skolor därmed får finansiella resurser att ''köpa'' de bästa lärarna. Alla barn skall genom skolpengsreformen få de möjligheter som tidigare varit förbehållna de mest välbeställda. Plånboken får aldrig styra valet av offentligt finansierad skola. Det är framför allt barn med särskilda behov och handikapp av olika slag som behöver valfriheten. Friskolor som får ersättning efter samma beräkningsgrunder som offentliga bör därför i princip inte ha rätt att därutöver ta ut terminsavgifter. Låt mig till slut, herr talman, få säga några ord om ämnena slöjd och hemkunskap. Det finns många skäl till att dessa ämnen bör vara obligatoriska -- praktiska, kulturhistoriska och pedagogiska skäl. Att lära sig att rätt hantera verktyg, redskap och maskiner, blandat med teoretisk undervisning, gör det lättare att klara av enkla, vardagliga problem, samtidigt som motoriken tränas och praktiska inslag i skolundervisningen varvas med teoretiska. Forskningsrön visar att just denna varvning ger en optimal inlärning, eftersom båda hjärnhalvorna aktiveras. Jag tror därför att det är bra om mångfalden även får gälla pedagogiken.

Herr talman! Det är viktigt att reda ut vad skolpengen skulle kunna innebära. Människor är oroliga för att skolsystemet skall bli segregerat. De är rädda för att få skolor där man, bl.a. med hjälp av avgifter, kan skaffa sig fördelar och där den likvärdiga utbildningen inte kan genomföras. Detta är en oro som finns hos människor, och den måste tas på allvar. Vi har ännu inte sett propositionen om en skolpeng, och innan den läggs fram är det viktigt att debattera vad ett sådant system skulle kunna innebära. Det är precis som Beatrice Ask säger, att statsbidragssystemet är schabloniserat, och bidraget som går ut till kommunerna grundas på vissa villkor. Men sedan fördelar kommunerna ut pengarna till skolorna, och det sker utifrån de behov som finns i olika bostadsområden och hos olika elever. Det vi befarar att det moderatledda utbildningsdepartementet har tänkt föreslå är ett system där staten beskär kommunernas möjligheter att verkligen fördela pengarna efter behov. Vad annat är det man vill med skolpengen? Varför pratar man annars om en skolpeng, som ibland t.o.m. skall vara lika för alla? Hur skall man då kunna tillgodose alla barns behov, behov som förändras och som är mycket olika i olika bostadsområden? Beatrice Ask har inte gett någon klarhet om detta. Jag vill på det här sättet flagga för den oro som finns för att det skall leda till ett mycket segregerat system. Om skolpengen dessutom kombineras med skolavgifter kan det, precis som vi har hört av den folkpartistiske representanten, ytterligare förstärka en segregering. Det är intressant att notera den divergens som finns mellan regeringspartiernas syn i frågan. Vi säger från socialdemokratiskt håll att frågan om skolavgifter måste utredas ordentligt innan vi tar ställning, så att de inte medverkar till ett segregerat skolsystem, där barnen, som vi skall bygga samhället på, kommer i kläm och där vi inte kan ge alla barn en bra och likvärdig skolutbildning.
Herr talman! Jag förstår att många i Ewa Hedkvist Petersens omgivning blir bekymrade, eftersom det är så uppenbart att grunderna för riksdagens beslut förra året om att alla skall kunna välja skola inte har nått fram till socialdemokraterna. Ett av skälen till att majoriteten i riksdagen beslutade att fristående och offentliga skolor skulle få en likvärdig hantering ekonomiskt var att man ville ge alla barn möjlighet att välja skola. Det är att värna likvärdigheten, som icke har funnits i det socialdemokratiska skolsystemet. Det var en brist, ett problem. Jag hoppas att Ewa Hedkvist Petersen hälsar de socialdemokrater hon möter där hemma att det var ett av grundskälen. Det kommer en proposition i mars där vi reder ut principerna. Jag förstår inte heller varifrån man får detta att jag skulle ha uttalat mig om hur många friskolor det skall vara eller att man skall ha exakt samma krontal. Jag har från riksdagens talarstol många gånger den senaste tiden förklarat hur väsentligt jag anser det vara att man hittar fördelningsnycklar som tar hänsyn till att elever har olika behov -- jag hoppas slippa säga det flera gånger. Det kan man lugna människor med. Grunden för den borgerliga politiken är just att vi respekterar att barn är olika och att det finns olika behov, och att alla skall ha rätten och möjligheten att välja skola. Detta har varit två problem med den socialdemokratiska politiken som vi tänker avskaffa.

Herr talman! En skola som tillgodoser elevernas behov av kunskaper och krav på delaktighet och inflytande -- hur ser den ut? Jag skall göra ett axplock bland det som just nu känns angeläget att betona och från några områden där ytterligare utveckling och insatser kan behövas. Det finns i dag ett entydigt kommunalt ansvar för skolans organisation och fördelningen av resurser till den enskilda skolan. I många kommuner har utvecklingen fortsatt genom att varje rektorsområde eller skolenhet har fått ett ökat ansvar och rektor ökade befogenheter. Det finns i dag stora möjligheter att forma skolans innehåll och organisation fritt när den statliga regelstyrningen försvunnit. Hur man i kommunerna skall nå målen för skolan skall definieras i de kommunala skolplanerna. Jag förutsätter att skolverket i sin granskning av skolan uppmärksammar innehållet i dessa, liksom i de lokala arbetsplanerna, och hur de mål som finns i dem uppfylls. Det är ändå viktigt att markera att riksdag och regering fortfarande har viktiga styrfunktioner på skolans område. En likvärdig skola för alla är målet. Vi här beslutar om skollag och läroplan. Lärarutbildningen är ett annat viktigt styrinstrument, liksom skolledarutbildningen. Skolverket skall följa utvecklingen och utvärdera. Det ger oss ett fortsatt stort ansvar för att skolan verkligen fullgör sitt uppdrag gentemot eleverna. En skola för alla var den socialdemokratiska modellen. Nu finns en, som det kan tyckas, liten nyansskillnad men en oerhört viktig sådan: en skola för alla . Det innebär att skolan skall kunna erbjuda varje elev möjlighet att utvecklas och ta till sig kunskaper efter sina förutsättningar. Likvärdighet får aldrig innebära likformighet. Det innebär tvärtom att det måste finnas mångfald, skolor med olika pedagogik och olika profil, och möjlighet för föräldrar och elever att välja skola. Samma förutsättningar måste då gälla för olika skolformer -- kommunala och fristående. Men även inom en skola skall olika arbetsätt kunna existera: olika metoder, olika pedagogik, olika gruppstorlekar och olika stödinsatser, allt efter elevernas behov. Det är vårt uppdrag, vårt ansvar, att se till att möjligheterna och utrymmet finns. Vad är en bra skola? Det är en skola som kännetecknas av stor professionalitet hos lärarna, tydligt ledarskap hos rektorerna, medinflytande och medansvar för elever och föräldrar. En bra skola är en skola där eleverna visas respekt, där deras individuella särart är en tillgång som ges möjlighet att utvecklas i konstruktivt samspel med andra i gruppen och under lärares ledning. Finns då denna goda karamell? På många håll sker ett utvecklingsarbete där strävan är att uppfylla läroplanens mål, men exemplen måste bli fler. Skolorna har en entydig uppgift, och det är att uppfylla skollagen, av vilken läroplanen är en del. Därför behövs skolor med betydligt mer mångfald, skolor som tillgodoser behoven hos flickor och pojkar, stökiga och lugna, teoretiker och praktiker, svenska och invandrade elever, sådana som vill gå fort fram och sådana som behöver längre tid och/eller mer stöd. För att komma dithän krävs ett antal åtgärder. En del har regeringen redan markerat i budgetpropositionen och i direktiv till läroplanskommittén. Jämställdheten skall bli bättre, dvs. flickors möjlighet till en skola som tillgodoser deras sätt att tänka och ger dem möjlighet att hävda sig bättre, en skola där det finns pedagogik som också tillgodoser flickors behov. Forskning visar att flickor får mindre tid, att flickor underordnar sig, att flickor är bra elever om de är tysta och snälla. Pojkar får och tar utrymme. För att ändra på det behövs utbildning och fortbildning. Särskilda flickgrupper kan vara en modell. Läroplansdirektiven anger att kommittén skall överväga om nuvarande stadieindelning kan överges. Det är bra -- då skapas förutsättningar för ett flexibelt arbetssätt, där elevens mognad blir mer avgörande. Många hinder finns i dag fortfarande för att utveckla arbetssätt och metoder i grundskolan. Stadieindelningen är ett sådant. Ett annat är indelningen i klasser. Skolan har inte genomgått någon större organisatorisk förändring sedan folkskolan infördes för 150 år sedan. Det handlar fortfarande mycket om en lärare en klass, trots att läroplaner, framför allt Lgr 80, pekat på behovet av förändrat arbetssätt, bl.a. genom lärarlag. I dag finns inga formella hinder för andra arbetssätt. Nu handlar det om att gå vidare och ge reella möjligheter. Hemkunskap och slöjd behövs, liksom grundläggande kunskaper som att läsa, skriva och räkna, samt faktakunskaper. Tillsammans bildar de en helhet som gör tillvaron begriplig för eleverna. Då måste också möjligheten finnas att arbeta ämnesintegrerat och ämnesövergripande. Ökade forskningsinsatser, skolverkets uppföljning och utvärdering, lärar och skolledarutbildning är instrument som står till förfogande för riksdag och regering. Låt oss tillvarata dessa. Till sist, herr talman! Föräldrarnas betydelse för en bra skola kan inte betonas starkt nog. Därtill vill jag bara konstatera att mångfald, flexibilitet, delaktighet och inflytande är förutsättningar för att eleverna skall få de kunskaper som krävs i ett föränderligt samhälle.
Herr talman! Jag kan instämma i mycket i Christina Linderholms anförande. Det är inte underligt, för mycket av det hon kräver är tillgodosett i den läroplan som i dag gäller för grundskolan och som vi har haft ambitionen att förtydliga och utveckla, bl.a. här i riksdagen. Vi och centern har varit överens i många övergripande skolpolitiska frågor. Ändå reser hennes anförande ett par frågor. Den första är: Jag fick den uppfattningen att centern numera tycker att det kommunala huvudmannaskapet för lärarna är bra -- eller? Den andra är: Hur ser centern på förslaget om skolpeng, nödvändigheten av att fördela resurserna efter elevernas olika behov samt rätten att ta ut avgifter i skolan? Vi har fått en viss bild av synen på avgifter när det gäller ett annat regeringsparti, nämligen folkpartiet. Jag vill nu rikta samma fråga till centern. Detta avgör just det som Christina Linderholm underströk, nämligen likvärdigheten i det svenska skolsystemet.